Herr talman! Forskningen måste inordnas i en strategi för samhällsförändring och utveckling. Det är kort sammanfattat innebörden i de krav vpk har ställt i motionen 2237. Jag vill ta några exempel för att visa vad vi menar och för att än en gång försöka få till stånd den principiella debatt om forskningspolitiken, som folkpartiregeringen i sin proposition och utskottet i sitt betänkande gör allt för att undvika. Så fort man vill diskutera frågor om forskningens inriktning möts man från etablissemangets försvarare, såsom Jan-Erik Wikström i hans inledningsanförande, av slagord om forskningens frihet, slagord som varken har någon täckning i dag eller tidigare i historien. Slagord som tänker bort objektivitetsproblemen, maktförhållandena, klassmotsättningarna och forskningsorganisationernas hierarkiska uppbyggnad. Man låtsas bara inte om det faktum att varje innebörd man kan ge begreppet ”forskningens frihet” upphör i samma ögonblick som denna forskning tangerar privatkapitalets intressesfär. Exemplen på eftersatta forskningsområden, sett från ett långsiktigt samhälleligt perspektiv, behöver man inte leta efter. De är alltför påtagligt närvarande i dagens verklighet, och vi konfronteras ständigt med otillfreds ställda kunskapsbehov. Energiforskningen är ett sådant område. Den har under flera decennier på ett förödande sätt koncentrerats till kärnkraftsproblematiken, och utvecklingen av andra energislag har skjutits i bakgrunden. Nu står vi inför en situation med obrutet oljeberoende och med en kärnkraft, som vi uppenbarligen bara kommer att kunna använda under en mycket kort period. Samtidigt har de gångna åren med praktiskt taget obegränsade tillgångar på billig energi utnyttjats till uppbyggnad av energislukande industriella processer, och energibesparande åtgärder inom industrin har åsidosatts. Ett område som delvis sammanhänger med energiforskningen är forskningen för utveckling av alternativ produktion, dvs. framtagning av produkter som fyller ett samhälleligt behov och som samtidigt fyller uppgifterna att skapa nya jobb, vara energisnåla och tillgodose högt ställda krav både vad gäller arbetsmiljö och påverkan av den yttre miljön. Det är uppenbart att i det svenska näringslivet med dess vikande sysselsättning måste den stora betydelsen av produktionen av råvaror och halvfabrikat och beroendet av den kapitalistiska västvärldens ständiga konjunktursvängningar brytas. Det bör vara en högt prioriterad forskningsuppgift att ta fram förslag som kan åstadkomma detta. Uppgiften kan inte lämnas till det privata kapitalet, eftersom målsättningen måste vara att åstadkomma långsiktiga samhällsekonomiska förändringar och inte företagsekonomiska vinster på kort sikt. Forskare med tekniska specialiteter och beteendeforskare har under hundratalet år varit sysselsatta med att effektivisera arbetsprocessen på uppdrag av de privata företagen. Det innebär att det primära syftet med deras verksamhet har varit att sänka företagens utgifter för arbetslöner. Konsekvenserna för lönarbetarna har varit ökad arbetshets och utslagning. Samtidigt som industrisysselsättningen har minskat i de utvecklade kapitalistiska länderna har produktionen stigit. Allt färre arbetare framställer allt fler produkter. Den hittillsvarande arbetslivsforskningen har varit helt företagsstyrd. Aktuella försök att bedriva en forskning som tar upp förhållandena ur de anställdas synpunkt har effektivt stoppats av företagen genom att de helt enkelt vägrat släppa in forskarna på arbetsplatserna och nekat dem tillgång till väsentligt material. När det gäller forskning kring arbetsmiljörisker finns exempel på hur forskningsresultat har undanhållits offentlighet och rapporter friserats för att dölja verkligheten. Resurserna till arbetsmiljöforskning har hållits på en orimligt låg nivå. En aktuell diskussion rör datoriseringen av arbetslivet. Det handlar här om ytterligare ett steg i den utveckling som har gått genom hela industrialismens historia och som syftar till att beröva de anställda kontrollen över sitt arbete och därmed öppna ytterligare möjligheter att pressa ut mer arbete ur varje anställd och dessutom försvaga de anställdas ställning i arbetsprocessen och göra dem mer utbytbara. Yrkesskicklighet behöver då inte längre vara en egenskap hos arbetaren, utan abstraheras i ett numeriskt system och programmeras.

I spåren på den industriella utvecklingen följer en ökande utslagning, både av arbetare och tjänstemän som inte förmått hänga med i produktivitetsutvecklingen och av ungdomar som aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Mycket litet har gjorts i forskningshänseende för att bearbeta de problemen. Herr talman! Exemplen på eftersatta forskningsområden kan mångfaldigas. Jag vill bara ytterligare nämna trafiken med dess ensidiga inriktning på bilismen. Jag vill också nämna miljöforskningen i vidare mening liksom fredsforskningen. För att åstadkomma en forskning för samhällsförändring krävs en rad åtgärder. Jag skall här bara nämna de huvudförslag som vpk lagt fram i sin motion. Utgångspunkten måste då vara att forskningspolitik är en maktfråga. Företagen har alltså i dag inte bara den avgörande makten över den forskning de själva finansierar utan också ett stort inflytande över huvuddelen av den offentliga forskningen, finansierad över statsbudgeten. Roland Sundgren tog tidigare här i debatten upp de förslag som man från socialdemokratiskt håll hade ställt om att förbättra företagens forskningsmöjligheter, och han framhöll också att arbetarrörelsen arbetar på ett forskningspolitiskt program. Om det skulle innebära att socialdemokraternas forskningspolitiska program bortser från maktfrågorna vore det beklämmande. Att näringslivet har en så viktig roll som finansieringskälla och på utförandenivå får mycket stora återverkningar också på själva forskningsstrukturen. Det privata kapitalet satsar relativt litet pengar på grundforskning liksom på tillämpad forskning. Utvecklingsarbetet däremot prioriteras högt. Av de statliga medlen satsas över en femtedel på försvarsforskning gentemot en dryg hundradel på fysisk miljöoch naturvård. Också här finns det alltså en mycket grov snedfördelning. Tidigare förekom över huvud taget knappast någon styrning av den statliga forskningspolitiken — nu har man gått in för en viss styrning genom sektoriseringsprincipen, en modell ursprungligen hämtad från militärväsendet. En modell som inneburit att forskningen fragmentiseras och prioriteringar omöjliggörs. En modell som inneburit att kortsiktiga s.k. samhällsrelevanta projekt fått gå före kvalitativa krav — fått gå före en i sann bemärkelse relevant grundforskning. En modell som inneburit att fackföreningsrörelsens möjligheter att påverka blivit allt mindre. Visst behövs sektorsforskningen, men den får inte, framhåller vi, dominera som i dag. Vi kräver i stället en maktförskjutning till arbetarklassens förmån, och vi kräver att forskningspolitiken demokratiseras. Men samtliga våra förslag avvisas av ett så gott som enhälligt utskott. Låt mig ta några exempel. Vi har krävt att de fackliga organisationerna skall ges representation i samtliga de FoU-organ de bedömer som väsentliga. Utskottet avvisar vårt krav med hänvisning till att ett utökat arbetstagarinflytande kan skapa obalans. Som om obalansen inte redan finns där! Man bortser från eller blundar helt för det faktum att arbetstagarnas inflytande i dag är helt marginellt. Vi har vidare, som jag framhöll inledningsvis, återupprepat vårt krav om att forskare lagstiftningsvägen bör få tillträde till arbetsplatserna. Det är i dag mer vanligt än ovanligt att forskare i arbetslivsfrågor motarbetas av företagen. Också här avvisar ett enhälligt utskott vårt krav. Man hänvisar till MBL och tror sig därigenom kunna smita undan problemet att allt fler för arbetstagarna viktiga projekt måste läggas ned. Vi har krävt att privat uppdragsforskning till förmån för kommersiella intressen skall förklaras oförenlig med offentlig forskaranställning, när den utgör annat än en mindre del av forskarens totala arbetsinsats under ett år. I dag saknas i stort sett all kontroll över uppdragsforskningen. Det är ett ogenomträngligt töcken, och det finns ingen möjlighet att få något grepp om det hela. Sammanställningar över vilken forskning som bedrivs saknas med några få undantag. Därför kan, som vi fick exempel på förra året, forskning t. 0. m. bedrivas för främmande militärmakts räkning. Utskottet framhåller som svar på vår motion helt vagt att samarbete med näringslivet, något som man i grunden ställer sig positiv till, inte få ta överhanden. Och detta, herr talman, skall kallas en medveten forskningspolitik! En demokratisering av forskningen kräver också förbättrade möjligheter för riksdagen att påverka, och det kräver en demokratisering av den auktoritära struktur som råder vid universiteten. Forskarna måste få bättre anställningsvillkor, fler tjänster måste tillskapas och utbildningsbidragen inte bara utökas utan också höjas. Anställningstryggheten för forskarna måste förbättras. Vi har i vår motion fört fram mycket konkreta förslag i den riktningen, förslag som delvis återkommer också i motioner från andra partier. Det gäller t.ex. vårt krav om att det system som gäller vid forskares barnsbörd och sjukdom skall ersättas av samma princip som gäller för vanliga löntagare. Nu ifrågasätter jag inte utskottsledamöternas kunskap att läsa innantill — jag förutsätter att de har den förmågan. Men om jag utgår från att de lärt sig läsa innantill, kan jag inte uppfatta deras avfärdande av våra krav på denna punkt som annat än endera rent slarv eller medvetet förtigande. Varför behandlas vpk:s motion om tjänsteorganisationen inte, liksom övriga motioner som föreslår förbättringar i detta avseende för forskarna, under rubriken Studiefinansiering? Men denna slarviga behandling av för forskarna väsentliga krav är en sak. En annan och betydligt allvarligare är att det enda ställningstagande utskottet gör är att hänvisa dem till lärartjänstutredningen utan annat än mycket vaga markeringar i ett fåtal fall. Inte minst gäller det vårt väsentliga krav med avseende på de kvinnliga forskarnas situation. Kvinnorna utgör i dag en försvinnande liten del av forskarna i vårt land, vilket får förödande konsekvenser såväl för forskarmiljön som helhet som för ämnesvalen. Det är som vi framhåller i vår motion ingen slump att vi vet så litet om kvinnors historia, arbetssituation, kultur, språk, psykologiska identitetsutveckling, osv. Det är ingen slump att forskningen utgår ifrån mannens värld som den normgivande, vare sig det gäller samhällsvetenskap —t.ex. klassanalys och maktproblem —, beteendevetenskap eller humaniora och att kvinnorna, när man kommer ihåg dem, tas med som en avvikande grupp. För kvinnorna är det av särskild vikt att just basorganisationen stärks och att fler tjänster inrättas. Några av de förslag vi har ställt beträffande tjänsteorganisationen är av stor betydelse för just denna diskriminerade grupp. Men utskottet avstyrker inte bara dessa förslag utan också vårt krav på att ge särskilda medel till de fora för kvinnliga forskare som har bildats runt om i landet. På onsdag denna vecka skall jämställdheten diskuteras här i kammaren. Många vackra ord kommer sannolikt att sägas, men i praktiken visar det sig vad dessa ord är värda. Herr talman! Slutligen några ord om en speciell fråga, nämligen PEG utbildningen. De psykologistuderandes situation är i dag ohållbar, vilket också framhållits i en motion till årets riksdag. Jag förutsätter att den skyndsamma utredning som utskottet aviserar verkligen löser de problem dessa studerande i dag har och att man når en tillfredsställande lösning med en sammanhållen utbildning. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till motionen 2237.

Herr talman! Innan jag går in på att kommentera de reservationer som finns fogade till utskottets betänkande, vill jag göra ett par allmänna kommentarer. Det finns först anledning att med tillfredsställelse notera den vilja som nu finns att skapa goda möjligheter för svensk forskning. Vi har fått ett forskningsvänligt klimat. Satsningen på högre utbildning och forskning i årets budgetproposition är betydande med bl.a. rejäla höjningar av anslagen till forskningsråden, ett tjugotal nya professurer och ett särskilt anslag till dyrbar vetenskaplig utrustning. Forskningspropositionen, som riksdagen nu skall ta ställning till, mynnar ut ien satsning på närmare 19 milj.kr. med bl.a. 75 nya utbildningsbidrag till doktorander, förstärkning till högskolans forskningsorganisation och, inte minst glädjande, särskilda medel för att skapa bättre möjligheter för universitetslektorer att ägna sig åt forskning. Roland Sundgren menade att ökningen innevarande budgetår inte var särskilt stor. Han pekade på den procentuella andelen av den totala statsbudgeten och menade att den faktiskt sjunkit från 1977 79. Det är riktigt, men med statistik kan man ju som bekant bevisa det mesta. Den relativa minskningen betingas helt av osedvanligt kraftiga satsningar på andra områden, bl.a. på sysselsättningsåtgärder. Ökningen av FoU anslagen, för det var faktiskt en ökning, uppgick i själva verket till 13,6 26, och det är inte dåligt. Men den verkligt stora satsningen gäller ju nästkommande budgetår, 1979/80. Det viktigaste i dagens beslut innebär att vi i Sverige kommer att få ett instrument för att föra en mera medveten, samlad och långsiktig forskningspolitik. Det finns visserligen ännu ingen färdig administrativ apparat som kan starta omedelbart. Snarare är det en process som kan börja verka, men det är viktigt nog. Jag kan inte riktigt förstå den besvikelse som man på socialdemokratiskt håll säger sig känna. Det är ju från den gamla oppositionens sida som kraven på en samlad forskningspolitik har drivits. Omvändelsen verkar litet väl kraftig, tycker jag. Nog finns det sakliga skäl att nu gå till väga med en viss försiktighet och pröva sig fram. Vi bör vidare notera att beslutet om formerna för en statlig FoU-politik nu kommer att fattas i stor enighet. De särmeningar som redovisats i form av reservationer gäller enbart detaljer av mycket perifer betydelse. Det har lämnats elva reservationer. Några av dem gäller högskolans relationer till omvärlden, några berör interna högskolefrågor och ett par gäller sekretariatet för framtidsstudier. För enkelhetens skull tar jag reservationerna i den ordning de fogats till betänkandet. Jag vill då börja med att yrka bifall till utskottets hemställan under samtliga punkter. Reservationen 1 gäller ett förslag från centerpartiet om att UHÄ med förtur skall utreda frågan om regional anknytning av forskningsinsatser och därvid särskilt beakta länsmuseernas roll i det sammanhanget. Utskottet har ställt sig avvisande till en särskild utredning med hänvisning till museernas självständiga ställning. I 1974 års riksdagsbeslut betonades de regionala museernas frihet att använda sina resurser på det sätt som bäst passade den region där de verkade. I de regionala museernas arbetsuppgifter ingår också vetenskapligt arbete, och med de statsbidragsbestämmelser och förordningar i övrigt som gäller har museerna stor frihet att bestämma sin egen verksamhet. Det är värdefullt. Utskottet framhåller emellertid att museerna självfallet är resurser som bör utnyttjas, och detsamma gäller f. ö. också t.ex. länsbibliotek och landsarkiv. Men utskottet skriver: ”Olika former av samverkan mellan museerna och högskolan får utvecklas efter de lokala förutsättningarna utan centrala föreskrifter om hur detta skall ske.” Reservationerna 2 och 3 gäller framtidsstudiesekretariatet. Utgångspunkten för alla de resonemang om sekretariatets statsrättsliga ställning och administrativa plats i det svenska förvaltningssystemet som förts ända sedan dess tillkomst 1973 är det förhållandet att sekretariatet är en främmande fågel i såväl det politiska, administrativa som vetenskapliga systemet. Dess huvuduppgift är inte att bedriva forskning, men dess verksamhet inkluderar i hög grad forskning, och sekretariatet initierar forskning. De anställda är forskare, och de verkar i en forskningsmiljö. Sekretariatet är politiskt-organisatoriskt knutet till regeringen och regeringskansliet med status som kommitté. Riksdagen har emellertid visat ett påtagligt intresse för sekretariatet och lyckats få det överfört från statsrådsberedningen till utbildningsdepartementet. Dessutom har det försetts med en parlamentariskt sammansatt styrelse. Genom riksdagens benägna bistånd har sålunda sekretariatet förvandlats till den besynnerliga hybrid som det nu utgör: en statlig kommitté med en parlamentarisk styrelse. Då det inte anses rimligt att statliga kommittéer förblir permanentade fick forskningsrådsutredningen i uppdrag att finna en form som är mer naturlig för svensk förvaltning och som samtidigt ger förutsättningar för den verksamhet som vi alla finner värdefull. Det var ingen lätt uppgift. FRU fann efter en systematisk prövning av olika alternativ tre tänkbara lösningar: anknytning till forskningrådsnämnden , ombildning till en delegation med en styrelse i spetsen och slutligen en särskild myndighet. Majoriteten förordade delegationsmodellen, medan en minoritet ansåg att det vore bättre att skapa en särskild myndighet. Remissopinionen var starkt delad. Det kan anföras goda skäl för de olika alternativen. Det väsentliga är att verksamheten kan bedrivas på det sätt som det råder stor enighet om — med stor självständighet men också med lyhördhet för tidens krav, i en intellektuell miljö som är öppen och vital, i god kontakt med både forskarvärlden och samhället och utan en onödig och betungande byråkrati. Forskningsrådsnämnden med dess företrädare för de politiska partierna, de fackliga organisationerna och forskningsråden och med dess verksamhet på närbesläktade områden kommer helt visst att kunna bli en stimulerande miljö även för framtidsstudieverksamheten. Reservationen 4 gäller kvaliteten i utbildning och forskning. Det är naturligtvis en mycket viktig sak. Svårare är emellertid hur man skall upprätthålla detta kvalitetskrav. Den metod som föreslås i motion 2222 och reservationen 4, nämligen att riksdagen skall göra ett uttalande, tillhör inte de mer meningsfulla. Det behövs enligt utskottsmajoritetens mening inget sådant uttalande av riksdagen, då det, som det heter i betänkandet ”både tidigare och i dag är en självklarhet att skolväsendet och lärarutbildningen skall bygga på kvalitet”. Reservationen 5 gäller ett samlat åtgärdsprogram för att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och ungdom. Det är inget nytt problem som motionärerna har tagit upp. Det har också uppmärksammats i flera olika sammanhang. På skolans område har det också hänt en hel del på senare år. I gymnasiet pågår nu försöksverksamhet med olika varianter inom naturvetenskaplig linje, t.ex. miljövårdsteknisk, datateknisk, kommunikationsteknisk och energiteknisk variant. Också i den nya läroplanen för grundskolan, som kommer att behandlas nästa vecka, beaktas behovet av förändringar i teknik och naturvetenskap. Ämnet teknik kommer ju att finnas som ett obligatoriskt ämne på högstadiet. Också FRN har fått i uppgift att i sin informationsverksamhet särskilt tänka på barn och ungdom, och det finns bl.a. vidare ett förslag om att pröva om det finns utsikter att utge en populärvetenskaplig tidskrift. Det har alltså gjorts en hel del, och åtskilligt görs. Det är, enligt vad utskottsmajoriteten menar, inte nödvändigt med något samlat åtgärdsprogram i det läge som vi nu befinner OSS i. Reservationen 6 gäller frågan om medel till forskningsändamål ur arbetarskyddsfonden. Jag vill först fästa uppmärksamheten på det förhållandet att det inte är skattemedel som tillförs löntagarorganisationerna i detta sammanhang utan medel ur arbetarskyddsfonden, som redan nu disponeras av dessa organisationer. Vad skall då dessa medel användas till? Jo, enligt föredragande statsrådet bör de kunna användas för utarbetande av forskningsprogram, kunskapsöversikter, kursverksamhet, remissarbete inom områden som rör vetenskapliga frågor och stöd till förberedelser för ställningstaganden i FoU-organ — alltså inte bara egentliga forskningsprojekt. Styrelsen för arbetarskyddsfonden får överväga hur medlen skall fördelas och disponeras och hur redovisningen av medlens användning skall ske. Reservationen 7 gäller behörigheten till forskarutbildning. Bakgrunden är bl.a. den att nya utbildningar har förts till högskoleutbildningen. Det är viktigt att studerandena får möjlighet till forskarutbildning. Med en breddad rekrytering får vi möjlighet att få in forskarbegåvningar, som inte annars skulle få chansen. Det kan faktiskt leda till en kvalitativ förbättring av rekryteringen, och en sådan förbättring är viktig. Det sägs i reservationen 7 att skillnaden mellan den i propositionen föreslagna allmänna behörigheten och den föreslagna särskilda behörigheten i många fall skulle bli så stor, att begreppet allmän behörighet skulle bli meningslöst och vilseledande. Jag måste säga att jag inte förstår det resonemanget. Varför skulle begreppet allmän behörighet bli meningslöst? Det talas vidare om den föreslagna särskilda behörigheten, men det finns ingen sådan föreslagen särskild behörighet. Den särskilda behörigheten skail fastställas av berörd fakultetsnämnd. Det finns däremot i propositionen några allmänna synpunkter som utskottet har anslutit sig till. Statsrådet säger där, att det är viktigt att behörighetskraven utformas så att kvalitet i forskarutbildningen garanteras. Han menar att de särskilda behörighetskraven därvid kommer att spela en stor roll. Han anser också att man skall undvika formalism vid preciseringen av de särskilda behörighetskraven och att man skall ta reda på vilka krav som faktiskt behöver ställas. I reservationen 8 ställs krav på en särskild utredning av frågan om en mellanexamen. Tanken är i och för sig intressant. Det är ett stort steg mellan en grundutbildning och en doktorsexamen, och alltför många avbryter sina studier. Det är otvivelaktigt ett problem som måste beaktas, men det kan bli väl många nyheter på en gång. Utskottet tillstyrker ju att ett system med etappavgångar skall utvecklas, och det är nog i nuläget det allra angelägnaste. Det bör också, skriver utskottet, prövas om särskilda examensbestämmelser skall knytas till dessa etappavgångar. Det ligger allt bra nära tanken på en mellanexamen. Dessutom förordar utskottet att s.k. påbyggnadsutbildningar införs. Utskottet drar slutsatsen att det i dag inte har underlag för att kunna avgöra om det vid sidan av etappavgångar och påbyggnadsutbildningar behövs en sådan särskild forskarutbildning som motionärerna här avser. Reservationen 9 gäller kontaktsekretariaten. Regeringen har i den frågan följt en helt överväldigande opinion för att kontaktsekretariaten flyttas till högskoleenheterna. Motivet är att de skall verka så nära forskningen som möjligt. Men det innebär inte att de skall vara fjärmade från avnämarna. Jag kan hänvisa till vad som sägs i propositionen, att det är väsentligt att kontaktsekretariaten har till uppgift att koppla samman de resurser som finns inom högskolan med de behov som finns inom näringslivet och andra avnämarkategorier. Det sägs vidare att kontaktsekretariaten även i fortsättningen beträffande teknisk och matematisk-naturvetenskaplig fakultet skall hålla nära kontakt med STU och de regionala utvecklingsfonderna när det gäller planering och verksamhet samt kontakter med företag. Det finns ingen risk för att sekretariaten kommer att arbeta i en isolerad högskolemiljö. Reservationen 10 gäller sammansättningen av fakultetseller sektionsnämnd. Den frågan har behandlats utförligt i både propositionen och utskottsbetänkandet. Jag skall därför fatta mig mycket kort. Frågan gäller inte om sammansättningen skall ändras, utan om möjligheter skall öppnas för den fakultetshämnd som önskar en s.k. allmänrepresentant som ledamot. Högskolestyrelsen bör, heter det i propositionen, efter förslag av fakultetseller sektionsnämnd, kunna besluta att företrädare för allmänna intressen skall ingå i nämnden. Jag vill fästa Ove Nordstrandhs uppmärksamhet på att det inte är fråga om uteslutande politiker, utan det kan vara fråga om företrädare för alla andra samhällsintressen — företrädare för arbetslivet, sektorsmyndigheter och liknande. Den sista reservationen gäller de vetenskapliga nämnderna. I det fallet har utskottet ställt sig avvisande av två skäl, dels för att det inte lär finnas några hinder att inrätta en sådan här nämnd om det finns intresse för en sådan, dels för den tveksamhet som finns när det gäller att inrätta nya organ inom högskoleorganisationen. Byråkratin är nog utvecklad som den redan nu är. Till sist ett par ord om vpk:s motioner. Tiden rinner i väg och jag får lov att fatta mig mycket kort. Jag vill peka på ett par saker som Eva Hjelmström inte tog upp sitt anförande, men som jag gärna skulle vilja ha litet klarare besked om. Det sägs att forskningsanslagen inte skall knytas till den enskilde forskaren utan till forskningsenheten, så att forskarkollektivet självt kan avgöra vem som skall utföra vilken uppgift. Innebär detta att det kommer att bli slut på den enskilde forskarens möjligheter att välja forskningsuppgift? Vad som här kallas för en progressiv åtgärd är alltså en total kollektivisering av forskningen. Det sägs att den nationella forskningspolitiken skall övervakas av ett centralt kollegium. Det skulle vara intressant att veta vad som kan dölja sig bakom detta. Det är inte utan att man får ett kusligt framtidsperspektiv i sikte: en centralt styrd och övervakad forskning utförd i kollektiv. Vad slutligen gäller frågan om lagstiftning för tillträde till arbetsplatserna så är det ett problem. Men man måste också ta ställning till vissa frågor. Bör en eventuell lagstiftning gälla all forskning eller enbart arbetslivsforskning? Bör en laglig rätt att komma in på arbetsplatsen gälla alla arbetsplatser eller enbart vissa arbetsplatser? Skall den gälla även politiska partiers kanslier? I så fall skulle jag vilja anmäla mig som forskare för att få tillträde till vpk:s partikansli. Vilket slags information bör en laglig tillträdesrätt gälla? Skulle den enbart avse arbetsmiljöundersökningar eller skulle den även avse skriftligt material av typen räkenskaper, bokföring, protokoll, sjukjournaler, sociala akter och liknande? Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till samtliga punkter i utskottets hemställan.
Herr talman! Gunnar Richardson medger att ökningen av forskningsanslagen under innevarande budgetår inte är så stor men framhåller att det blir mer nästa budgetår. Jag tycker att det är underligt att han inte märker något av den situation som man upplever just nu ute i högskolorna — en oro för att anslagen inte skall räcka till. I själva verket behövs de ökade anslagen för att täcka prisoch löneuppräkningar, och de räcker inte till några reella nya satsningar på forskningsoch utvecklingsarbete. När Gunnar Richardson säger att han inte förstår den besvikelse vi känner på socialdemokratiskt håll, så vill jag liksom Christina Rogestam peka på den kritiska situation som vi har för svensk industri och svensk teknik och som gör det nödvändigt med en forskning. Vad vi tycker är särskilt allvarligt är det ringa intresse för naturvetenskapligt och tekniskt forskningsoch utvecklingsarbete som har präglat folkpartiregeringen och även den tidigare trepartiregeringen. Om man sammanför de olika FoU-medlen som finns under olika anslag i statsbudgeten — vilket ju statistiska centralbyrån har gjort —så finner man att ökningen för den humanistiska forskningen är tre gånger så stor som ökningen för den naturvetenskapliga och att ökningen för den medicinska forskningen är sex gånger så stor som när det gäller naturvetenskap och teknik. Trots allt är det ju på dessa sistnämnda områden som man behöver ökade FoU-anslag. De ökar alltså endast med 10 milj.kr. för industrioch utbildningsdepartementen sammanlagt enligt statistiska centralbyråns undersökning. Det är inte underligt att vi då känner besvikelse. Beträffande vår reservation nr5 finner vi det underligt att utskottets majoritet inte kunde gå med på ett samlat åtgärdsprogram. Det har ju ändå så många år talats om vikten av att intressera barn och ungdom för vetenskap och teknik. Vad man då pekar på är en populärvetenskaplig tidskrift, men vi menar att här behövs det kraftigare åtgärder. Vi rekommenderar bl.a. stöd till Unga forskare och andra föreningar, som på ett helt annat sätt med personlig kontakt kan stimulera ungdomars intresse för vetenskap och teknik.

Herr talman! Gunnar Richardson förklarade att vi har ett forskningsvänligt klimat — det har vi nu fått genom denna proposition. Men den fråga som jag har ställt — och som vi har ställt i vår motion — är: Vänligt för vem? Den centrala frågan berör Gunnar Richardson över huvud taget inte alls, och det gör inte heller någon annan talare här i kammaren i dag — utom från vpk. Visst gäller det enighet mellan de fyra övriga partierna, som Gunnar Richardson sade, i fråga om den här forskningspolitiska propositionen. Det är detaljfrågor som skiljer. Men i stället för att ta upp de väsentliga skiljelinjer som faktiskt finns väljer Gunnar Richardson att ta upp och utförligt kommentera just detaljfrågorna. När det gäller de egentliga skiljelinjerna väljer han att citera ur vpk:s motion och ställer frågor till oss. Jag tvingas tyvärr, herr talman, att ta tillbaka mitt påstående från mitt inledningsanförande, att utskottets ledamöter kan läsa innantill. För det är uppenbarligen så att den konsten behärskar åtminstone inte Gunnar Richardson. Han anförde att vi har sagt att forskningspolitiken skall beredas och övervakas av ett centralt kollegium och frågar sedan hur det skall se ut. Ja, men det står ju i vår motion. Det skall till hälften vara valda representanter för de verksamma forskarna och till hälften representanter utsedda av fackförbundens representantskap. Är det så konstigt? Detta skulle ersätta den totala dominans som näringslivet i dag har över forskningen. Vi har också krävt — och det är ett gammalt, återkommande krav från vårt håll — att politikerna skall ta sitt ansvar, att politikerna skall prioritera och anordna en särskild forskningspolitisk debatt, där långsiktiga och övergripande målsättningar för forskningspolitiken diskuteras och där beslut fattas om en nationell forskningsbudget. Om den debatten skulle föras på samma sätt som dagens debatt, där man har vägrat ställa sig frågan forskning i vems intresse och se forskningen som en maktfaktor, skulle jag i och för sig ifrågasätta om riksdagen då tog sitt ansvar. Slutligen vill jag kommentera forskningen på arbetsplatserna. Förslaget om en lag i vilken forskarnas tillträde till arbetsplatserna skulle garanteras har bl.a. lagts fram av arbetsrättskommitén. Även Metall har i skilda sammanhang fört fram det. Förslaget skulle, om det genomfördes, något förbättra situationen för just arbetslivsforskarna. Jag rekommenderar Gunnar Richardson att läsa den undersökning som har gjorts av Sociologförbundet.
Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på reservation nr 4, där vi har anfört att det är av betydelse att det görs ett uttalande om att kvaliteten i universitetsutbildningen och forskningen bör upprätthållas. Jag vill bara vända mig mot att Gunnar Richardson sade att ett sådant uttalande icke är meningsfullt. Det förstår jag inte alls. Är det inte meningsfullt att göra ett uttalande om att man icke bör förbise kvaliteten och bara fästa sig vid kvantiteten när det gäller universitetsutbildning och forskning? Vi menar att kvantitetsaspekten har fått ta över för mycket. Gunnar Biörck i Värmdö återkommer till den reservationen. Vad beträffar det föreslagna särstödet för initiering av forskning, som tas upp i reservation nr 6, måste jag än en gång framhålla att det alltid uppstår svårigheter vid olika slag av särstöd. Så kommer det också att bli när det gäller särstödet till forskningsinitiering. Rättviseoch avvägningsproblem inställer sig alltid. Särstöd har också förmåga att ständigt växa, så att obalans snabbt uppstår i förhållande till andra stöd. I moderata samlingspartiet är vi helt positiva till forskning på arbetslivets område och till initiering av sådan forskning, men vi menar att forskningsrådsnämnden är det forum som bäst lämpar sig för fördelning av bidrag till forskningsinitiering och liknande. Beträffande den föreslagna kompletteringen — om jag så får uttrycka det — av sammansättningen av fakultetseller sektionsnämnd vill jag återigen understryka att vi menar att det i dessa nämnder i första hand bör ingå forskare eller forskningskunniga. Det bör överlåtas på dem att fatta besluten. Jag råkade visst säga att jag inte gärna vill se en politiker i nämnderna. Det var kanske litet olyckligt uttryckt, men erfarenheten har lärt mig att det så gott som alltid blir en politiker som representant för allmänintressena. Är det en forskande politiker må det vara hänt, men jag har ännu inte sett någon sådan ingå i liknande nämnder. Eftersom min taletid är slut ber jag, herr talman, att få återkomma.
Herr talman! Jag tycker, Gunnar Richardson, att vi måste ha råd med en och annan främmande fågel. Det vi vill ha genomfört är förslaget från majoriteten i forskningsrådsutredningen, nämligen att sekretariatet skall omvandlas till en delegation och att det skall ges möjlighet att fungera på det självständiga och lyhörda sätt som det hittills har gjort. Det är egentligen bara folkpartiet som nu är berett att nedvärdera framtidssekretariatet på det sätt som görs i propositionen. I den socialdemokratiska motionen sägs att man nu i och för sig accepterar folkpartiregeringens förslag. Men samtidigt betonas att kommande regeringar kan komma att göra en annan bedömning. Jag för min del är övertygad om att det kontroversiella material som sekretariatet under årens lopp har givit ut har varit nyttigt för den svenska debatten. De arbetsuppgifter som delegationen för långtidsmotiverad forskning har och som sekretariatet för framtidsstudier har skiljer sig en hel del, och jag tror att det finns arbetsuppgifter för bägge även i framtiden. Det är, tycker jag, tveksamt om sekretariatet verkligen med den kommande kopplingen till forskningsrådsnämnden kommer att kunna agera med samma självständighet i fortsättningen. Vår mellanexamen, Gunnar Richardson, är en självständig nivå, tänkt speciellt för människor med grundexamen plus praktisk erfarenhet för att de skall kunna ha en möjlighet att teoretiskt bearbeta sina praktiska kunskaper. Propositionens etappavgång är en etapp på vägen mot doktorsexamen. Utskottsmajoriteten säger att man inte i dag har underlag för att avgöra om det vid sidan av etappavgång och påbyggnadsutbildning behövs en mellanexamen enligt vårt förslag. När man inte har ett sådant underlag är det väl rimligt att ta fram det. Och det är precis vad reservanterna vill. När det gäller nämnd för utvärdering av verksamheten har jag redan medgett att ordet nämnd kanske inte var så väl valt, men vad är det för fel på idén att en gång t.ex. vart tredje år i form av ett seminarium få en diskussion om standarden på en fakultets forskningsprojekt? Där skulle välrenommerade svenska och utländska forskare på området eller intilliggande område kunna delta tillsammans med fakultetens eget folk. Jag tror att det skulle kunna bli både spännande och nyttiga diskussioner. Erfarenheterna ute i Europa tyder på det. Jag beklagar än en gång att utskottsmajoriteten inte vill vara med om en sådan försöksverksamhet. Till sist vill jag säga att vi inte vill inskränka museernas rätt att själva besluta om vilken verksamhet de skall driva. Vad vi vill är att få belyst dels vilken omfattning och vilka former ett samarbete mellan museerna och högskolan har i dag, dels vilka andra samarbetsformer som kan vara lämpliga. Jag tror för min del att detta kan vara en positiv och spännande möjlighet som kan stimulera till en vidareutveckling på många håll i landet.

Herr talman! Ett par synpunkter till var och en av talarna. Roland Sundgren vill göra gällande att man från regeringens sida skulle vara ointresserad av naturvetenskap och teknik och anför vissa siffror som skulle vara bevis för detta. Men han glömmer bort en viktig sak, nämligen att stora delar av anslagen till dessa områden går via industridepartementets budget. Styrelsen för teknisk utveckling, STU, har fått en rejäl uppräkning både förra året och i år av sitt anslag. När det gäller energiforskningen har för tre år inte mindre än en miljard kronor satsats på detta område. Man får se det över hela fältet, om man skall kunna få en rättvisande bild. Eva Hjelmström är förvånad över att jag har frågat hur det centrala rådet skulle se ut. Det där har jag läst, men det är inte det mest intressanta. Det viktigaste är ju hur ett sådant centralt råd skulle verka. Det är de effekterna jag är rädd för. Eva Hjelmström tar vidare upp den forskningspolitiska debatt som skulle ske årligen. Ja, det kunde i och för sig vara intressant att ha en sådan, men tanken är att när riksdagen behandlar regeringens FoU-program, som kommer vart tredje år, skall det kunna bli en rejäl forskningspolitisk debatt. Vad gäller forskning på arbetsplatserna vet jag mycket väl vad arbetsrättskommittén har föreslagit, men jag vet också att man inte tillräckligt noggrant analyserat vilka problem som detta för med sig. De frågor som jag ställde måste man klara ut, om man skall lagstifta. Man måste ha klart för sig om det skall vara generella regler för alla arbetsplatser och vad tillträde skall innebära. Ove Nordstrandh kanske misstolkade mig en smula. Jag menade att utskottsmajoriteten ansåg att det inte var meningsfullt att riksdagen gjorde ett uttalande av innebörden att forskning och utbildning skall bygga på kvalitet. Vi menar att detta är självklart, att alla har den uppfattningen och att ett sådant uttalande därför inte tjänar något syfte. Christina Rogestam tog upp frågan om framtidsstudiesekretariatet och menade att dess självständighet på något sätt skulle ifrågasättas eller äventyras. Det finns inget skäl att tro att framtidsstudier förankrade i den miljö forskningsrådsnämnden utgör skulle bli mindre självständiga än med en annan organisation. Vad slutligen mellanexamen beträffar vill jag erinra om att vi nu skall börja pröva ett system med etappavgångar och påbyggnadsutbildningar. Vi menar att dessa två nyheter kan vara nog för tillfället. Att samtidigt sätta i gång en utredning om en tredje form skulle bli litet väl mycket av det goda.
Herr talman! Gunnar Richardson vet uppenbarligen inte vad han diskuterar, när han tar upp arbetsrättskommitténs förslag. Vad kommittén en gång föreslagit, nämligen att forskarna skulle få tillträde till arbetsplatserna för arbetslivsforskning, passar tydligen inte folkpartiregeringen och inte heller för den delen bolagsherrarna. Den undersökning som jag refererade tidigare gällde 173 forskare under åren 1972-1977. 24 96 av forskarna hade vägrats tillträde till arbetsplatser där de hade velat forska. 22 96 hade inte fått tillgång till begärda uppgifter, när de väl kommit in på arbetsplatsen. 12 96 hade fått sina rapporter censurerade, OSV. OSV. Det är alltså inte så att det saknas färdiga förslag. Krav har också ställts sedan länge från fackföreningsrörelsen. Men folkpartiregeringen valde att stoppa arbetsrättskommitténs förslag i byrålådan för att förhala frågan, av det skälet att kommitténs förslag ställer själva kärnfrågan på sin spets, nämligen: Vem skall ha makten över forskningen? Jag konstaterar sedan att Gunnar Richardson inte, som brukligt är, tar upp de frågor vi har ställt och de förslag vi har framfört i vår motion utan föredrar att ställa motfrågor. Han har t.ex. inte tagit upp det mycket stora problemet med sektoriseringsprincipen, som jag berörde i mitt inledningsanförande och som vi har tagit upp i vår motion. Han har inte närmare berört det faktum att i stort sett alla förbättringar för forskarna vad gäller tjänsteorganisation och liknande hänskjuts till lärartjänstutredningen. Gunnar Richardson har valt att inte kommentera någonting av detta utan bara förbigått det med tystnad.
Herr talman! När jag talar om folkpartiregeringens ointresse för naturvetenskaplig och teknisk forskning har jag faktiskt räknat samman summorna för industrioch utbildningsdepartementen. Enligt statistiska centralbyråns senaste undersökning är det alltså en ökning med 10 milj.kr. Jag kan också peka på det ointresse som visats för det förslag vi flera gånger har framfört om utvecklingsbolag. Vi har föreslagit fem utvecklingsbolag med en satsning på 100 milj.kr. till vart och ett. Det här är väldigt viktiga saker för vår framtid. Det är ju av grundläggande betydelse för Sveriges framtid som industrination att vi får en ordentlig satsning på teknisk och naturvetenskaplig forskning och utveckling. Jag hann inte i min förra replik kommentera vad Gunnar Richardson sade om kontaktsekretariatet. Jag skulle vilja säga att därvidlag lägger vi tyngdpunkten på samhällsintressena i forskningen, och då är regionstyrel serna en viktig förmedlande länk mellan samhällsintressena och högskolorna inom varje organisation. Den viktiga kontaktoch informationsverksamheten skall gälla hela högskoleregionen. Det skall ju ske ett betydande forskningssamarbete mellan de övriga högskolorna i regionen och den där de fasta forskningsresurserna finns. Därför tycker vi att det är riktigt att det organisatoriska ansvaret knyts till regionstyrelserna. Det utesluter inte på något sätt att man i Umeå högskoleregion, där det finns fasta forskningsresurser vid högskolorna både i Umeå och i Luleå, har kontaktsekretariat vid båda högskolorna med olika forskningsprofil. Forskarutbildningsutredningen har också påpekat att man med tanke på de geografiska avstånden bör ha två sekretariat inom denna region.
Herr talman! Om jag hade den uppfattningen att alla utbildningsadministratörer hade kvalitet i undervisningen lika mycket i blickpunkten som Gunnar Richardson och jag, skulle jag kunna säga att det vore onödigt med det uttalande vi vill ha gjort genom reservationen 4. Men nu har jag icke den uppfattningen. Därför menar jag att ett sådant uttalande är en god admonition till de administratörer och andra som vill se bort från kvaliteten för kvantitetens skull. Det kunde vara till nytta för dem. Jag hann i min förra replik inte säga någonting om reservationen 7 beträffande allmän behörighet till forskarutbildning. Gunnar Richardson sade, precis som utbildningsministern, att om man skapar en allmän behörighet för aspiranter på forskarutbildning, så skulle det bidra till en bredare rekrytering. Jag tror tvärtom att det är en helt onödig omväg. Bättre är — det föredrar åtminstone jag - att de krav som skall ställas upp för tillträde till forskarutbildning utformas för varje ämne från botten och uppåt. Jag tror att det lättare lockar aspiranter till forskarutbildning.
Herr talman! Gunnar Richardson säger nu att det inte behövs någon utredning om en mellanexamen och att det blir för mycket med tre utredningsalternativ. I utskottets skrivning sägs att man inte har något underlag i detta avseende. Vi har ansett det vara rimligt att ta fram ett sådant underlag. Jag kan fortfarande inte förstå att det skall vara så besvärligt, när det ändå skall utredas, att även se på den här varianten. Det måste vara väsentligt för människor med grundexamen plus praktisk erfarenhet att få denna möjlighet att teoretiskt bearbeta sina praktiska kunskaper. Jag tror att det är en viktigare del för framtiden än etappavgång på vägen till doktorsexamen. När det sedan gäller sekretariatet för framtidsstudier tror jag att många med mig uppfattar förslaget att lägga detta inom forskningsrådsnämnden som en nedvärdering av det mycket viktiga arbete som sekretariatet har gjort och som ett sätt att ta bort en del av möjligheten till sådana självständiga inlägg i den politiska debatten som sekretariatet har kunnat göra. Har jag fel och Gunnar Richardson rätt när han säger att självständigheten skall finnas kvar, tycker jag det är positivt. Men det hade utan tvivel varit lättare för sekretariatet att agera på det sätt det gjort hittills om det även i framtiden fått ha en självständig ställning, t.ex. i form av en delegation.

Herr talman! Som var och en inser är det inte möjligt att nu ge fullständiga svar på alla frågor. Med anledning av vad Christina Rogestam sade om sekretariatet för framtidsstudier vill jag verkligen med all kraft framhålla att det icke är fråga om någon nedvärdering. Utgångspunkten är denna hybrid som vi har av en kommitté med parlamentarisk styrelse. Det anses inte lämpligt att permanenta kommittéer. Detta är bakgrunden. Det är ett fullständigt missförstånd om man skulle tolka det som någon form av nedvärdering. Vad mellanexamen beträffar måste vi ju nu vara försiktiga eftersom vi sätter i gång att pröva etappavgångar och påbyggnadsutbildningar. Det kan bli litet för mycket på en gång. Ove Nordstrandh tog fasta på att det för varje ämne skall finnas ett bestämt krav för forskarutbildningen. Javisst, det är ju det centrala i den särskilda behörigheten. Och det kan inte vara något negativt om det dessutom finns en allmän behörighetsbestämmelse. Jag håller fullkomligt med om att det centrala och intressantaste för de flesta är de särskilda behörighetskrav som kommer att finnas. Roland Sundgren nämnde att SCB:s statistik skulle belägga vad han sade i sitt första inlägg. Jag har inte haft tillgång till den statistik som gäller budgetåret 1979/80 och ställer mig något tveksam till om han verkligen avser det budgetåret. Jag har själv försökt få tag i det materialet men inte lyckats. Varje insinuation om att regeringen skulle vara ointresserad av den tekniska och industriella utvecklingen vill jag helt tillbakavisa. Något sådant finns inte alls bakom de här förslagen. Eva Hjelmström kom tillbaka till detta med lagstiftning. Det väsentliga för varje regering och varje riksdag är att stifta lagar som är väl genomtänkta. Jag pekade på tre svårigheter med en lagstiftning beträffande forskning på arbetsplatserna: om det generellt skall gälla alla arbetsplatser — även tidningsredaktioner, politiska partiers och fackliga organisationers kanslier och liknande —, om det skall gälla allt slags forskning och om det skall gälla allt slags material som är tillgängligt. Vi måste i första hand ha svar på dessa frågor. Och jag tycker att man borde lägga ner litet intresse på att analysera de problem som onekligen är förknippade med detta. Vi har inte ställt oss avvisande till en lagstiftning om det inte finns några möjligheter att komma fram på andra vägar. Men vi måste veta vad det är vi lagstiftar om.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande 1978/79:44 omfattar 96 sidor, 13 huvudavsnitt, en hemställan i 80 punkter och 11 reservationer. För egen del har jag under de senaste tre åren väckt 10 motioner i hithörande ämnen, därav 5 denna vår. I sin hemställan avstyrker utskottet i 15 punkter mina motionsyrkanden, därav i vissa fall på grund av att man delar min uppfattning och i andra fall för att man inte delar den. I ett fall hugnas jag med ett tillkännagivande. Dessutom föreslås glädjande nog bifall till en motion från annat håll som gäller en fråga där jag tidigare utan framgång motionerat, nämligen om kompensation för sjuklön från forskningsanslag. Arbetet i utbildningsutskottet handlar mest om formalia och om pengar, mindre om saken. När nu forskningen fått en egen proposition och ett eget betänkande hade man nog ändå hoppats på ett fullföljande av den diskussion om forskningens villkor som Ingrid Sundberg och jag hade nöjet att ha med utbildningsministern här i kammaren i höstriksdagens sista skälvande minut men som uppenbarligen också blivit kammarens enda möjlighet till tankeutbyte med utbildningsministern i detta ärende. Den alltför korta stund jag nu har till mitt förfogande vill jag begagna till ett försök att anlägga en helhetssyn på forskning och forskningspolitik snarare än den fragmentering av debatten som utskottets motionsbehandling och kammarens voteringsordning tvingar till. Genom att yrka bifall till reservation 4 anser jag mig ha fullgjort mina skyldigheter i formeilt hänseende. I övrigt nöjer jag mig med övertygelsen att ha rätt och vill inte besvära kammaren med yrkanden om att även få rätt. Rapporter från uppföljningen av högskolereformen har emellertid redan visat att kritiken av regionstyrelserna och planeringsberedningarna besannats. Sedan så många erfarna och förtjänta utskottsledamöter tagit till orda kan det tyckas som om ämnet vore uttömt. Det sägs emellertid i betänkandet: ”Riksdag och regering har att formulera de övergripande politiska målen för forskningen samt att göra de ofrånkomliga prioriteringarna mellan skilda forskningsområden.” Men om man läser propositionen och betänkandet finner man inte mycken vägledning i fråga om ”de övergripande politiska målen för forskningen” — vilket kanske är lika gott. Man störtar sig i stället raskt över diverse tekniska frågor, sådana som departement och utskottskanslier kan formulera och är mer förtrogna med. I min ensamhet har jag dock inte kommit runt frågan ”Vad är forskningspolitik?” Det beror bl.a. på vad man menar med ”forskning”. Forskningens mål är att avlocka naturen och människosjälen deras hemligheter. Resten är studier eller uppfinningar.

i 28 maj 1979 Vad är det som driver forskaren att forska? All verklig forskning tar sitt ursprung i nyfikenhet, ofta betingad av att man funnit svaret på frågan ”Varför?” otillfredsställande. Forskning är att söka nya och bättre svar på frågor, antingen de erbjuder sig påtagligt i den omedelbara verkligheten eller uppkommer i förlängningen av en tankelek. Vad behöver forskare mer än nyfikenhet? Fantasi, karaktär och uthållighet. Papper och penna, kanske en datamaskin, mestadels någon likasinnad att tala med, för stimulans, kritik och korsbefruktning av idéer. Behövs något mera? Ja, ett forskningsklimat där intellektuell verksamhet är föremål för uppskattning. Där en förnämlig prestation värderas högre än en medioker. Där man har respekt för kunskap och skicklighet. Där kvalitet ger erkännande och auktoritet. Där det inte finns utrymme för kommersialism och ytlighet, men inte heller för fyrkantig stöddighet i jämlikhetens namn. Kort sagt: en vetenskaplig arbetsmiljö där arbetet är ett inre behov, ett privilegium och en glädje. För det är nog så att om vi vill att medborgarna i vårt samhälle skall göra sitt bästa — förverkliga sig själva som det ibland heter —så måste man vara aktsam, inte bara om orden, utan om arbetsbetingelserna, som växlar från område till område, och på det här känsliga området är dessa betingelser psykologiska minst lika mycket som materiella. Högskolereformen innebar bl.a. att man började sätta vetenskapsmännen under förmynderskap av s.k. samhällsrepresentanter. Men är vi inte alla ”samhällsrepresentanter”, precis som vi alla, med få undantag, är ”löntagare”? Bakom detta begrepp döljer sig i stället partsintressen, för politiska partier, för fackliga organisationer. Det är kanske inte flera landstingsmän i universitetsstyrelserna vi behöver, utan flera universitetslärare i landstingen. Sverige är numera ett land där ingen hinner tänka — och detta gäller också många av forskarna — därför att alla måste sitta på sammanträden om trivialiteter. Den mest behövliga samhällsrepresentanten är måhända i dag den som Hjalmar Gullberg förevigat i en av sina dikter: Eftersom alla är upptagna jämnt och har mycket att göra är det av synnerlig vikt att en man går bort från det hela för att på avstånd begrunda vårt faktiska läge i nuet och tyda de hemliga lagar som härskar över vårt liv. Ärade samtid, min sång vill betona att världen behöver någon som bor på en ö i en grotta och vakar och lyssnar vid tillvarons gräns, en andlig spion, en utpost i ingen mans land. Enslingen på Salamis skulle kanhända vara till större nytta för utbildningsministern och utbildningsutskottet, när det gäller att fastställa ”de övergri 179 pande politiska målen för forskningen” än FRN, UHÄ och planeringsberedningarna tillhopa. — Om jag ett ögonblick vore förmäten nog att från min ö — Värmdö — försöka begrunda vårt faktiska läge i nuet med avseende på ”de övergripande politiska målen för forskningen” , så skulle jag kanske kunna säga detta: Försök att få fram en så stor mångsidig och kvalitativt högtstående forskarkader som möjligt! Detta är inte möjligt om man, som administratörerna nu har lyckats med, till varje pris skiljer forskning och undervisning från varandra och förvandlar universiteten till yrkesskolor för de unga och allmänbildande studiecirklar för de äldre. Professorerna måste leva med sina studenter, inte tvingas bort från dem, som riksdagen beslöt för några veckor sedan, och detta inte bara för att man lär så länge man har elever, utan för att studenterna skall få vittring på vetenskapen och söka sig dit. Den som vill sätta sig in i våra framtidsproblem skall börja med att läsa om det Västromerska rikets nedgång och fall, och den som vill ta reda på hur man skall få fart på vetenskapen bör lämpligen studera hur man organiserade universitetet i Padua i slutet av 1500-talet, där studenterna var professorernas uppdragsgivare, men där man inte avskaffade examina utan i stället såg till att dessa ägde rum i offentlighetens skarpa ljus för att säkerställa kvalitet och rättvisa. Men - vad får det kosta? Utbildningsministern berömmer sig av att ha höjt Ingemar Mundebos budgetunderskott med ytterligare ett antal miljoner. Det är duktigt gjort, i sig. Men det är inte mycket jämfört med industrisubventionerna. I båda fallen gäller det emellertid överlevnad. Vi skall inte vara rädda för att satsa på kulturen. Den är, när allt kommer omkring, det enda som överlever. Vad som är vackert av det som förfärdigats av människohänder i vårt land är medeltidskyrkorna och det gustavianska kulturarvet. Sådant fick kosta, på den tiden, i detta karga land. Sedan har vi sektorsforskningen. Utskottet bedyrar dess kvalitet, vilket redan i sig är misstänkt. Det är närmast gripande att finna utbildningsutskottets värderade ordförande som en sentida magister Pangloss försäkra riksdagen att den svenska forskningen utgör den bästa av alla världar och därför är höjd över varje kritik. Var och en som har möjlighet att jämföra den vetenskapliga standarden inom hemmamarknadens sektorsforskning med den som krävs inom den internationellt konkurrerande universitetsforskningen kan ju se hur det förhåller sig. Detta hindrar inte att utredningsverksamheten på sektorsfronten — en markering som utbildningsministern gjorde isitt anförande — kan vara nyttig: det är ju där som konsekvensanalysen borde ha sin egentliga förankring, både retrospektivt och prospektivt och med avseende på sakliga projekt likaväl som på ideologiskt motiverade reformer. Låt detta vara detta. Men var varsam med att locka verkliga forskare bort från den smala vägen till den s.k. samhällsrelevansens flödande källor — med begagnande av en parlamentarisk parabel kan jag också påminna om att man kan leda en häst till vattenhon men inte tvinga den att dricka. Arbetsmiljön och ”forskarkarriären” hör samman. Det finns tre slag av forskarkarriärer: Den första — den besjälade forskaren som följer sin ingivelse och förblir originell och ostyrbar. Sådana kan vi aldrig få för många av. Den andra — en kader som vuxit upp inom den programmerade forskarutbildningen och som räknar med livstidsförsörjning inom sitt forskande hantverk genom beställningsuppdrag från samhället eller andra. Sådana har vi kanske redan för många av. Den tredje — en forskare som vid någon tidpunkt lämnar forskarkarriären för andra uppgifter, medförande sitt know-how till nya arbetsfält. Ej heller dessa kan vi få för många av. Vi bör därför stimulera det andra slaget av forskare att kasta loss i tid och pröva något nytt. Deras forskning bör därvid räknas som merit, om den är meriterande. Vi behöver fler naturvetare överallt, inte minst inom administrationen. Naturlagarna har förtjänsten att vara oberoende av regeringsförklaringar. Herr talman! För kort tid sedan hörde vi en sakkunnig ledamot av konstitutionsutskottet säga att med vårt nya statsskick är riksdagen första statsmakten. ”De övergripande politiska målen för forskningen” —-om det nu skall finnas några sådana — skall därför avgöras i denna kammare. Regeringen —- eller regeringarna — vill nog inte släppa taget om den uppgiften. Utbildningsministern framhöll i sitt anförande att endast regeringen kan ha överblicken. Den riksdag, som nyligen på utbildningsutskottets rekommendation avhände sig sitt gamla sjukhus, får nu av samma utskott rådet att också avhända sig sitt framtidsstudiesekretariat, som samma riksdag för endast några få år sedan lyckades vrida ur händerna på den dåvarande regeringen. Det skall nu — enligt utskottsmajoriteten — förpassas in under forskningsrådsnämnden, samtidigt som man kastrerar denna nämnd genom att framhålla dess övervägande administrativa funktioner. Jag vill därför varna kammaren: Låt inte lura er, utan välj efter eget skön att rösta på någon av reservationerna 2 eller 3. Allra sist, herr talman! I en läsvärd skrift med titeln ”Beslut och handling”, som utgivits inom ramen för SALFO — en av de besynnerliga ”delegationer” under FRN, till vilka ingenting delegerats och som därför lever ett intressant och utsvävande liv i fullkomlig frihet — har man kunnat läsa att politikernas uppgift är att skydda medborgarna mot byråkraterna. Jag har hittills levt i den föreställningen att den bästa och den sannaste samhällsrepresentationen utgjordes av Sveriges riksdag. Den senaste tidens uppgifter om att riksdagens ledamöter i allt större utsträckning hämtas ur byråkratin kan kanske förklara en del egendomligheter också inom det område vi nu behandlar. Under snart ett halvt sekels kontakter mellan universitetsförvaltningarna och dem som befolkar maktens korridorer har ”resultatpolitik” ofta varit liktydigt med klerkernas förräderi. ”De övergripande politiska målen för forskningen” är i dag sannerligen inte fler paragrafer och längre sammanträden, utan ett återställande av inriktningen på kvalitet, kompetens och självständighet i universitetens egentliga arbetsuppgifter. Det är på tiden att sätta punkt för kulturrevolutionen, här likaväl som i Kina. Detta kräver insatser från nytänkare inom alla partier. Jan-Erik Wikström har haft modet att tala ut på den senaste studentriksdagen. Jag anar en ljusning även inom socialdemokratin. Låt oss hoppas att de beslut, om vilka vi i dag kan bli eniga, senare skall följas av andra, i ännu större enighet — och då med och inte mot universiteten och studenterna — så att det till slut skall låta sig säga att ”ur mörkret stiga vi mot ljuset”.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon lång debatt med Gunnar Biörck i Värmdö, men när han påstår att utskottet har sysslat med formalia och inte med sakfrågor, då ber jag att få protestera. Vad handlar propositionen om och vad handlar utskottsbetänkandet om? Jo, de handlar om instrument för att vi i Sverige skall få en samlad, långsiktig och medveten forskningspolitik. Den handlar om viktiga frågor, som är en förutsättning för detta, det är FoU-statistik och forskningsregistrering, och det är samhällsinriktad forskningsinformation. Det handlar om diverse ting som har med forskarutbildning att göra, och det är viktiga ting. Allt detta utgör basen för forskningen. Det är inte forskning, men det skapar förutsättningar för forskning, och det är inte alldeles oviktigt. Gunnar Biörck älskar att med litet tillspetsade formuleringar gissla vad han och många med honom uppfattar som brister eller avarter i dagens utbildningssamhälle, utbildningspolitik och forskning. Kritisk granskning är bra och nödvändig, men om den slår över, förlorar den ofta sin effekt. Jag har svårt att ta allt vad Gunnar Biörck säger i sina motioner och anföranden på riktigt allvar. Mycket är tänkvärt, men jag tycker faktiskt också att en del är ett slags raljeri, ett slags kåseri av en politisk estradör.

Herr talman! Utbildningsminister Wikström har tydligen ett fast grepp om utbildningspolitiken i vårt land. Jag beklagar det inte. Jan-Erik Wikström höll ett anförande i vilket jag kan instämma på praktiskt taget alla punkter. Det hårda greppet kommer till synes genom enigheten i utskottsbetänkandet och först och främst genom att utskottet endast på fyra punkter av de 80 som Gunnar Biörck i Värmdö nämnde har gjort en ändring. Alla andra motioner är avstyrkta. Så fullkomlig tror jag inte att Jan-Erik Wikström är att inte några av motionerna hade förslag, vilkas beaktande av utskottet hade medfört en förbättring av forskningsklimatet i vårt land. Utbildningsministerns anförande utgjorde dock ett värdefullt komplement till utskottets betänkande. Det är självklart att en samlande bild av forskningsoch utvecklingsarbetet i vårt land inte kan produceras på kort tid. Det viktigaste är att man har problemen klara för sig och att man vet hur man vill lösa dem. Frågor om forskning och forskarutbildning har alltför ofta reducerats till i första hand frågor av administrativ art, och det gäller också här, även om herr Richardson säger motsatsen. Visst skall forskningen i ett land som vårt ha sina regler, visst spelar fördelningen av anslag en avgörande roll för vad vi kan få ut i form av vetenskapliga avhandlingar och teknologiskt framåtskridande, men till sist är det innehållet i forskningsresultaten som spelar roll. Och det innehållet är inte jämförbart med innehållet i läroplaner eller färdighetsbeskrivningar. Vetenskap är förståelser som baseras på teorier och experiment. Att veta hur är en sak — att veta varför är en fråga för forskningen. Man skall bredda rekryteringen till forskarutbildningen, säger nu utskottet och instämmer därmed i propositionen. I den allmänna demokratiseringens tidevarv har det blivit populärt att bredda. Men att bredda är inte alltid detsamma som att förstärka. I många fall är det motsatsen. Forskning är och måste vara en kvalitetsprodukt —och av så hög kvalitet att det måste vara få förunnat att kunna ägna sig åt den. Kriteriet på en forskare skall vara lämplighet — nyss så utomordentligt definierad av Gunnar Biörck i Värmdö — och när lämpliga personer avstår eller avhålls från att forska, då måste förhållandena inom forskarutbildningen förändras och forskarnas situation förbättras. Den nedåtgående trend vi i dag upplever när det gäller rekrytering till forskarutbildning varslar illa om vårt lands framtid. Den måste brytas — det är riktigt — genom en ökad nyrekrytering, men det skall ske genom att fler personer som är lämpade för forskning få genomgå forskarutbildning, inte genom att man sänker kvalifikationerna för antagning så att fler får behörighet att forska. Utbildningsutskottets anammande av att 80 poäng skall ge allmän behörighet får, som jag ser det, uteslutande gälla i de fall avslutad grundutbildning omfattar 80 poäng. Den traditionella högskoleutbildningen omfattar en grundutbildning om minst 120 poäng, och det måste vara självklart att en avslutad grundutbildning skall vara regel för antagning till forskarutbildning. En sak är att antas till forskarutbildning. En helt annan sak tycks vara att avlägga forskarexamen. Det var mycket positivt att höra utbildningsministern beröra det faktum att allt färre avlägger forskarexamen, trots att antalet närvarande forskarstuderande är högre än någonsin. På den tid när doktorsexamen tog 6-10 år i medeltal avlade grovt räknat var tionde forskarstuderande examen varje år. Sedan dess — och särskilt efter genomförandet av den nya forskarutbildningen — har antalet forskarstuderande stigit kraftigt och på 20 år mer än fyrdubblats. Enligt studieplanerna skall examen avläggas efter 4 års studier, något som vi moderater ställde oss synnerligen skeptiska till när riksdagen beslutade om den nya forskarutbildningen. Herr talman! S. 45 och 46 i utskottets betänkande visar hur verkligheten ser ut. Av ca 12 000 närvarande forskarstuderande 1977 avlade ca 750 examen. Av 66 forskarstuderande på veterinärhögskolan avlade 1 examen samma år. Vad gör alla de andra? Hur stort är det definitiva bortfallet och vad beror det på? Har vi fel forskarstuderande? Det är ett slöseri med personella resurser när många tusen stannar kvar 10-15 år i utbildningen i stället för de avsedda 4 åren. Kanske borde regeringen och utbildningsutskottet ha ställt sig frågan, om man inte i första hand borde eftersträva åtgärder för att hjälpa dem som redan är i forskarutbildning i stället för att sänka behörighetskraven. Den nedgång av antalet sökande till forskarutbildning som vi nu märker är emellertid oroväckande. Den har sin grund bl.a. i att alltför få skaffar sig erforderlig grundutbildning. Man läser enstaka kurser och skaffar sig inte de 60 e'!ler 80 poäng i ett ämne som ger den särskilda behörighet som vanligtvis är nödvändig. Framtiden blir inte ljusare, om vi sänker kraven på den allmänna behörigheten. Det måste också löna sig att genomgå forskarutbildning. Det är endast ett fåtal tjänster som kräver forskarexamen. Felet ligger inte bara hos det allmänna, där utbildningsministern nu förebådar förbättringar, glädjande nog. Inom den privata sektorn är förhållandena likartade. En genomgång av lönesättningen för akademiker med och utan forskarexamen visar på onormalt små löneskillnader. Än lägre blir nettoskillnaderna genom att marginalskatterna i dessa inkomstlägen slår hårt. Om därtill läggs större studieskulder är de ekonomiska förhållandena för vetenskapligt meriterade personer ofta sämre än för andra. Ett annat skäl, herr talman, för den minskade viljan till längre studier kan vara den vändning samhällsdebatten tagit de senaste åren. Forskning, kunskap och vetgirighet har blivit något skrämmande — man talar hellre om småskalighet och jordbundenhet. Men Benjamin Höijer har sagt att om vårt sökande efter sanningen skulle föra oss till helvetets portar skulle vi knacka på och söka komma in och finna sanningen. Men det är allt färre som i dag vill knacka på. Det är många som i stället sätter upp andra värderingar än kunskapens av rädsla för det moderna helvetet och för en okänd framtid. Den rädslan yttrar sig också i en ökad vilja att styra forskningen. Forskningen måste få vara fri i sitt sökande. Varje anslag mot den friheten får vi förr eller senare dyrt betala. På oss politiker ligger ansvaret att använda forskningsresultaten, men inte att av rädsla för resultaten i förväg ange dem genom styrning. Antivetenskapen har sina företrädare också i vårt land, även bland politiker. Antiintellektualismen breder ut sig. På moderat håll anser vi att det viktigaste medlet att bekämpa osaklighet, vidskepelse och osanning är forskningens frihet men också forskningens kvalitet.

Herr talman! Jag har begärt ordet ytterligare en gång, bl.a. på grund av den som jag tyckte märkliga avslutningen på Ove Nordstrandhs anförande, där han sade att forskningen och forskarutbildningen varit styvmoderligt behandlade under de socialdemokratiska regeringarnas tid men att det nu blivit bättre sedan vi fått borgerliga regeringar. Jag har tidigare i debatten pekat på statistiska centralbyråns statistik, som visar att satsningarna på forskningen har minskat relativt sett under de borgerliga regeringarnas tid. Jag tycker inte att det är snyggt att man utan några som helst bevis slänger ur sig ett sådant här allmänt påstående om att forskningen och forskarutbildningen skulle ha behandlats styvmoderligt. I verkligheten förhåller det sig tvärtom. Den borgerliga trepartiregeringens tid har varit ett mörkt skede i svensk parlamentarisk historia under 1970-talet. Det gäller industriinvesteringar och andra saker, och det gäller delvis även detta område. Jag undrar vad Ove Nordstrandh har föreslagit i fråga om ökade satsningar på forskningens och utbildningens område tidigare under 1970-talet. Under hela 1970-talet har de borgerliga ändå haft fler riksdagsledamöter än vad socialdemokraterna har haft. En annan sak som jag tycker att det är viktigt att notera är att moderaterna inte godtar stöd till forskning som initieras av arbetstagarorganisationerna. Dessa organisationer bör, som man säger i sin reservation, ha ekonomiska möjligheter att själva bekosta sin forskning. Vi hade hearings i forskningsrådsutredningen med LO, TCO och SACO. Dessa hearings refereras i forskarrådsutredningens betänkande. Det framgår där att samtliga tre organisationer kraftigt betonat att de icke har tillräckliga resurser att bygga upp en kompetens på detta område och än mindre att själva satsa på angelägna forskningsprojekt. Samtidigt pekar man på arbetsgivarsidans övertag, på grund av den överlägsna tillgången till och kontrollen över företagens resurser, när det gäller att initiera forskning. LO och TCO samt även SACO pekar på hur viktigt det är att de fackliga organisationerna tar initiativ till en forskning utifrån människornas erfarenheter ute på arbetsplatserna. Det är synnerligen viktigt att denna forskning kommer till stånd. Det gäller arbetsmiljö, arbetsorganisation och mycket annat. Det måste vara ett stort samhällsintresse att vi får en omfattande sådan forskning. Här kan vi alltså se hur moderaterna ställer sig på samma sida som de verkliga makthavarna i arbetslivet. De står ensamma mot en enig löntagarfront, bestående inte bara av LO och TCO utan även av SACO. Därför kan jag understryka vikten av vad Eva Hjelmström var inne på, nämligen att man i arbetarrörelsens forskningsprogram inte kan bortse från maktfrågorna. Heia tiden har vi arbetat för en ökning av löntagaroch samhällsinflytandet när det gäller forskningen. Det skall villigt erkännas att den reform som vi beslutar om i dag innebär framsteg på det här området. Det är viktigt att fortsätta på den vägen, vilket inte minst bevisas av moderaternas nej till stöd åt av löntagarorganisationerna initierad forskning, trots att pengarna kommer från arbetarskyddsfondens kapitalbehållning och är till för miljöfrågor och forskningsfrågor inom arbetslivet. Till Eva Hjelmström vill jag säga att vi beträffande forskares tillträde till arbetsplatserna har framhållit i vår motion, att leder inte de pågående förhandlingarna till ett avtal som är tillräckligt bra, är det nödvändigt med en lagstiftning. Till sist vill jag uttrycka mig litet kritiskt mot utnyttjandet av de debattregler som vi har kommit överens om i utskottet. Moderaterna har ju haft tre talare i denna fråga, medan socialdemokraterna fick meddelande om att de endast fick använda högst sex minuter.
Herr talman! Jag uttryckte mig på följande sätt. Forskning och forskarutbildning behandlades styvmoderligt under det socialdemokratiska regeringsinnehavet, även om vissa insatser — och det sade jag med tanke på vad Roland Sundgren tidigare yttrat — gjordes mot slutet av detsamma. Före 1976, då vi faktiskt hade medel till förfogande för att göra insatser på olika samhällsområden, gjordes enligt min mening icke de insatser när det gäller forskning och forskarutbildning som man borde ha gjort. Man satsade mer på andra områden. Det är alltså en relation som det här är fråga om. Jag behöver inte säga mer om detta — det torde vara ganska klart även för herr Sundgren.
Herr talman! Det var ju välkommet att Roland Sundgren äntligen insåg att forskningen också är en maktfråga och att det är det som är själva kärnpunkten, som vi borde diskutera när vi säger att vi skall diskutera prioriteringsfrågan. Det hade emellertid varit ännu mera välkommet, om detta hade kommit till uttryck också i praktisk handling. Nu gungar faktiskt socialdemokraterna tillsammans med alla de andra, även med moderaterna, utom beträffande detaljfrågor. Det räcker om jag tar två exempel. Roland Sundgren berörde själv ett av dem, nämligen frågan om mer resurser till fackföreningsrörelsen för forskning. Vi har krävt detta i vår motion, och vi har också krävt att vederbörande själva skall få avgöra fördelningen av medlen. Detta går emellertid ett enhälligt utskott emot. Vidare har vi pekat på att fackföreningsrörelsen behöver inträde i större utsträckning i alla beslutande organ när det gäller olika forskningsfrågor. Vi har ställt det kravet som också LO och TCO står bakom. Men ett enhälligt utskott, däribland också socialdemokraterna, har avvisat kravet. Slutligen arbetslivsforskares tillträde till arbetsplatserna. Jag frågor mig: Var står socialdemokraterna? Å ena sidan går Lars Ulander ut och kräver lagstiftning. Fackföreningsrörelsen demonstrerar också för detta. Å andra sidan sitter socialdemokraterna här i riksdagen, då man har möjlighet att lagstifta, och säger att det här skall MBL få ta hand om, vi får avvakta och se. Vilket ben skall man stå på och hur länge skall arbetarklassen behöva vänta på att få en forskning som står i dess tjänst och inte i företagens?
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten så mycket. Jag vill bara ta upp vad Ove Nordstrandh sade om att det inte hände så mycket i början på 1970-talet. Men samtliga de utredningar som ligger till grund för de beslut vi skall fatta här i dag startades ju under 1970-talet — forskningsrådsutredningen 1972, forskarutbildningsutredningen 1974 och STU-utredningen 1974. Det togs alltså under socialdemokratins regeringstid ordentliga initiativ till att skapa förutsättningar för en aktivare forskningspolitik. Sedan kom också en ökad satsning. Eva Hjelmström frågade var socialdemokraterna står när det gäller forskares tillträde till arbetsplatserna. Vi har klart uttryckt i vår motion att om pågående MBL-förhandlingar inte leder fram till ett avtal är det nödvändigt att en lagstiftning kommer till stånd.
Herr talman! Jag begärde replik när Gunnar Biörck i Värmdö vände sig till mig. Talmannen föreslog att jag i stället skulle begära ordet nu efter de anmälda talarna, och det här bli alltså ett mycket kort inlägg. Såväl Gunnar Biörck som Ingrid Sundberg har riktat kritik mot utbildningsutskottet och betecknat det som bara ett verkställighetsorgan åt regeringen när det gäller de propositioner som kommer från utbildningsdepartementet. Det där är grovt orättvist och okunnigt. Utbildningsutskottet har denna vår föreslagit massor av ändringar i förslag från utbildningsdepartementet. Det har skett under påtaglig irritation från departementet. Utbildningsutskottet har aldrig, oavsett vem som varit utbildningsminister, bara dansat efter dennes pipa, utan vi har tänkt själva och gjort de ändringar vi ansett vara nödvändiga. All kritik mot utskottet på den punkten är djupt orättvis och okunnig. Gunnar Biörck sade i sitt anförande bl.a.: Utbildningsutskottets värderade ordförande har sagt att den svenska forskningen är den bästa av alla världar. När har jag sagt detta, Gunnar Biörck? Jag har vid upprepade debatter i Sveriges riksdag sagt att det är mycket som inte är bra inom högskoleväsendet och forskningen och att det är vår uppgift att successivt göra det bättre. Det innebär inte ett löfte att följa moderaternas förslag. Men att jag skulle ha påstått att svensk forskning är den bästa av alla världar, det är direkt felaktigt. Det verkar som om Gunnar Biörck med det påståendet ville bevisa ett annat påstående som han fällde, nämligen att Sverige är ett land där ingen hinner tänka.
Herr talman! Jag har faktiskt inte sagt att Stig Alemyr fällt detta yttrande. Jag har sagt att han har försäkrat riksdagen det. Han har nämligen undertecknat utbildningsutskottets betänkande, och det är i denna hans egenskap som jag tillät mig åberopa honom som utbildningsutskottets värderade ordförande. Däremot har jag inte på minsta sätt påstått att utbildningsutskottet varit ett verkställighetsorgan åt regeringen. Diskussionen om hur mycket man ändrat i regeringens propositioner, som av och till försiggår i riksdagen, har jag över huvud taget inte deltagit i. Jag vet emellertid inte, herr talman, om man bör försöka förneka krissymtom inom forskningen, som vitsordas bl.a. av statistiska centralbyråns siffror och av en mängd artiklar i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, liksom av' framställningar från kompetenta personer i Ingenjörvetenskapsakademien och Vetenskapsakademien. Jag tror att vi i stället för att försöka försvara den aktuella situationen genom att säga att allting i stort sett är bra borde analysera orsakerna till att det inte har blivit vad man hoppats och tänkt sig — alltså en konsekvensanalys i efterhand. Jag vill också säga att revolutionärerna dragit sig för att ompröva sitt system och sina utgångspunkter när de funnit att de inte stämmer med verkligheten. Jag tycker att även reformisterna borde vara i stånd till detta. Jag tror mig också veta att det på den kanten finns många som är beredda att göra en sådan prövning, och jag hoppas att vi gemensamt skall kunna göra den successivt.
Herr talman! Jag står fast vid att det är på ett ytterligt litet fåtal av alla de 80 punkterna i betänkandet som utskottet tillstyrker eller uttalar sig med anledning av en motion. Jag skulle kanske dock ha använt ordet ”utskottsmajoriteten” i stället, eftersom det föreligger ganska många reservationer, där avvikande meningar redovisas. Men i stort är det nog ganska signifikativt att utbildningsutskottet — jag vågar kanske på grundval av den erfarenhet som jag själv har säga: av tradition — avstyrker väldigt många motioner. Jag står också kvar vid min förmodan att ganska många av de motioner som väckts i detta sammanhang hade kunnat tillföra forskningsklimatet något av positivt värde. Men motionerna brukar också traditionsenligt komma tillbaka, och om de är bra brukar de väl så småningom också resultera i förändringar. Jag har därför inte helt givit upp hoppet.
Herr talman! Men de moderata motioner som avstyrkts av utskottet denna gång var inte bra. Låt mig vidare, herr talman, fråga Gunnar Biörck i Värmdö, var i utskottets betänkande man kan utläsa det som Gunnar Biörck tolkar som ett av mig underskrivet påstående om att den svenska forskningen är den bästa av alla världar.

Herr talman! Regeringen har i proposition nr 204 lagt fram förslag till omläggning av skogsbeskattningen. Enligt regeringens uppfattning innebär förslaget en tekniskt sett relativt genomgripande omläggning av reglerna för beskattning av skogsinkomster. Däremot innebär förslaget — fortfarande enligt regeringens uppfattning — inga större ändringar av skatteuttagets storlek. Helt kort kan skillnaden mellan de regler som nu gäller och de i propositionen föreslagna reglerna vad gäller beräkningen av avdrag på grund av avverkningar under innehavstiden beskrivas på följande sätt. Enligt nuvarande regler kan avdrag på grund av avverkning endast medges om och i den mån skogsägaren kan visa att avverkningen medfört en förrådsminskning eller att det verkliga värdet på skogen efter avverkningen understiger skogens skattemässiga restvärde. Dessa regler följer den helt riktiga principen att den avkastning som skogen ger givetvis bör beskattas fullt ut på samma sätt som annan avkastning. Enligt det nu föreliggande förslaget skall avdraget i stället baseras på beskattningsårets intäkter som avser avyttrad skog. Avdragen skall enligt förslaget normalt medges med belopp motsvarande 50 96 av summan av beskattningsårets intäkter till följd av rotpostförsäljning och 30 96 av intäkterna till följd av försäljning och eget uttag av skogsprodukter. Vidare innebär förslaget att om fysisk person förvärvat en skogsfastighet som innebär att vederbörande därmed åstadkommit mera ändamålsenliga brukningsenheter, s .k. rationaliseringsförvärv, då höjs avdragsnivån under viss tid till det dubbla, 100 resp. 60 96. Det kan således bli fråga om avdrag som motsvarar hela intäkten till följd av en rotpostförsäljning. Under innehavstiden begränsas det sammanlagda avdragsbeloppet till högst 50 96 av skogens anskaffningsvärde — således värdet av skogen och skogsmarken — medan motsvarande regel för juridiska personer utgör högst 25 96 av anskaffningsvärdet. Vid avyttring av fastighet med skog föreslås ingen ändring, utan där skall nu gällande realisationsvinstregler tillämpas. Det innebär — med de ändringar av realisationsvinstbeskattningen som genomfördes 1976 — att inkomsten av fastighetsförsäljning vad gäller skogsdelen inte längre beskattas som inkomst av skogsbruk. I propositionen behandlas också vissa andra frågor som inte har direkt anknytning till huvudfrågan om avdragssystemets utformning. Den borgerliga utskottsmajoriteten har i allt väsentligt accepterat förslaget med undantag för beräkning av ingångsvärdet för fastigheter förvärvade före 1952 där de moderata ledamöterna har reserverat sig. Från socialdemokratiskt håll har vi i motion och i den reservation som fogats till betänkandet föreslagit att propositionen skall avslås och att en ny utredning bör tillsättas för att utreda alternativa metoder för skogsbeskattningen. Vi anser att utgångspunkten för detta utredningsarbete bör vara ett oförändrat skatteuttag och att skogsbeskattningen skall vara ett medel för förverkligandet av de skogspolitiska målsättningarna. När departementschefen inleder propositionen med att påstå att förslaget framför allt innebär en teknisk förändring och ingen nämnvärd förändring av skatteuttagets storlek gör han sig enligt mitt förmenande skyldig till en felaktig varudeklaration av propositionens innehåll. Förslaget innebär nämligen att även den som avverkar tillväxten eller del av den får tillgodogöra sig värdeminskningsavdrag. Detta är en helt ny princip i beskattningsreglerna som är oacceptabel. Det innebär i realiteten att av en försåld avverkningsrätt får hälften av inkomsten undantas från beskattning, och vid försäljning av avverkad skog innebär avdragsreglerna att avdrag får göras från rena arbetsinkomster. Om det rör sig om en avverkning som av olika skäl har höga avverkningskostnader kan det bli fråga om avdrag som medför underskott som i sin tur kan dras av från andra inkomster. Utskottsmajoriteten har i betänkandet menat att dessa invändningar — som också påpekats av en rad remissinstanser — i viss utsträckning beaktats i propositionen. Bl. a. hänvisas till att departementschefen begränsat det totala avdraget under innehavstiden till 50 96 av anskaffningsvärdet mot utredningens förslag 60 96. I realiteten innebär inte propositionens förslag någon begränsning jämfört med utredningens förslag eftersom man i propositionen utgått från ett annat anskaffningsvärde. Propositionens förslag innebär att i anskaffningsvärdet ingår inte bara värdet av skog utan också värdet av skogsmarken. Utredningens förslag avsåg däremot endast värdet av skog. Detta framgår f. ö. av skrivningen på s. 55 i propositionen. Såväl departementschefen som utskottsmajoriteten söker trösta kritikerna av förslaget med att hänvisa till att omotiverade avdrag normalt kommer att beskattas om och när ägaren avyttrar sin fastighet. Vid försäljning gäller ju realisationsvinstbeskattningsreglerna med dess indexuppräkning, så verkligheten är tyvärr den att inte heller vid försäljning kommer omotiverade avdrag att beskattas. I de allra flesta fall blir det således inte fråga om skatteuppskov, utan om en ren skattebefrielse. Anmärkningsvärt nog har departementschefen inte heller den här gången berört vad förslaget innebär i skattelättnader och således minskade statsinkomster. Vi hävdar att det under de första åren är fråga om skattelättnader i storleksordningen 600-700 milj.kr. per år. Om riksdagen fattar det beslutet — och det är väl det troliga — har den borgerliga riksdagsmajoriteten under en och samma dag fattat beslut om skattelättnader för företag och företagare i storleksordningen 1,6 miljarder kronor. Jag tänker då även på det företagsbeskattningsförslag som beslutades om tidigare här i dag. Att man i förslaget om skogsbeskattning inte har tagit skatteoch fördelningspolitiska hänsyn och inte heller statsfinansiella är fullgoda skäl att avslå propositionen. En betydande del av skattebortfallet skulle komma att drabba kommunerna och landstingen om förslaget genomförs. Avslagsyrkandet blir inte mindre motiverat av konstaterandet att departementschefen inte funnit någon som helst anledning att anpassa beskattningssystemet för att tillgodose skogspolitiska önskemål.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

Herr talman! Det sammanlagda skattemässiga utfallet av de förändringar som regeringen har föreslagit beträffande skogsbeskattningen är väl svårbedömt, men förslaget måste ändå enligt vår mening innebära avsevärda skattelättnader, vilket vi inte kan anse befogat. Den schablonbestämda avdragsrätten gynnar spekulationsköp av skogsfastigheter. Effekterna av sådana transaktioner kommer att bli negativa i såväl skattepolitisk som regionalpolitisk mening. Det blir därigenom svårt att tillgodose en jämn tillförsel av skogsråvara. Ännu mer påtaglig blir risken för de negativa effekterna vid s.k. rationaliseringsköp. Vidare finns det invändningar att göra gentemot förslaget om en nedre avdragsgräns vid 5 000 kr. Den kommer direkt att missgynna ägare till små skogsfastigheter. Regeringen tar också upp frågan om skogskontosystemet och föreslår utvidgningar av möjligheten att sätta in medel på skogskonto. Ja, det överensstämmer helt med regeringens linje i övrigt, att medge mer avdrag och utvidgningar av underskottsavdragen. Skogskontosystemet är inte bra. Det är nämligen inte bra att låta beskattningen ha en fiskal uppgift och samtidigt låta den utgöra ett medel i ett skogspolitiskt sammanhang. Användandet av skattepolitiken som medel i skogspolitiken medför en ojämn tillförsel av skogsråvaran. Intresset är då först och främst inte att leverera skogsråvaran utan att tjäna så mycket pengar på den som möjligt. Detta möjliggörs genom de föreslagna ändringarna i skogsbeskattningen. Men även det nuvarande systemet har en hel del negativa effekter. Det är av det skälet vi yrkar avslag på regeringens proposition och föreslår en utredning för att få till stånd en jämn och planerad tillförsel av skogsråvaran. I den socialdemokratiska reservationen tillstyrks vår motion. Vi är förvisso överens om att avstyrka propositionen och om att en utredning bör komma till stånd. Vi är däremot inte överens om vilka direktiv en sådan utredning skall ha. Vi har sagt att behovet av skogsråvara måste tillgodoses genom en landsomfattande skogsplanering. Behovet av ett väl fungerande och rättvist skattesystem måste i största möjliga utsträckning göras oberoende av den här planeringen. Socialdemokraterna menar att skogsbeskattningen bör infogas som ett medel i förverkligandet av de skogspolitiska målsättningarna. Vi har alltså olika meningar beträffande direktiven. I övrigt är vi överens. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till vpk-motionen. I andra hand kommer vi att stödja den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Det har sedan mycket lång tid tillbaka rått enighet om att de nuvarande reglerna för skogsbeskattning inte är bra. De är framför allt utomordentligt svårbegripliga och svåra att hantera såväl för deklaranterna som för taxeringsmyndigheterna. Det är i år 15 år sedan dåvarande regeringen tillsatte en utredning för en revidering av skogsbeskattningen. Det är i år tio år sedan denna utredning lade fram sitt förslag. Det ledde inte till någon lagstiftning omedelbart. Det har omarbetats gång på gång. Då det har efterlysts en modernisering av skogsbeskattningen har det talats om att förslag skulle presenteras riksdagen. I de utredningar som jag under årens lopp har deltagit i på andra skatteområden har vi också frågat oss: Hur skall man göra med skogsbeskattningen? — Den skall ni inte lägga er i, har varit det ständiga beskedet. Där har vi ett förslag som bearbetas på regeringsnivå. Tiden har gått. Föregående år utarbetades på departementet en promemoria med alternativa förslag till förändringar i skogsbeskattningen. Denna promemoria har varit ute på remiss. Det har rått delade meningar, dels om vilket av de presenterade systemen som var lämpligt att använda, dels om någotdera av de här förslagen över huvud taget var lämpligt. Det har utmynnat i den proposition som har presenterats riksdagen. Vid utskottsbehandlingen har majoriteten funnit att det är ett acceptabelt förslag. Det är väl i och för sig inte ett definitivt förslag. Det framhåller också departementschefen, men förslaget bör i alla fall vara användbart. Det innebär en modernisering, en förbättring och en förenkling av det system som vi tidigare haft och bör kunna ligga till grund för vissa bearbetningar och kompletteringar i den utredning som budgetministern har aviserat. Socialdemokraterna har helt enkelt bara funnit att man bör avslå propositionen utan att egentligen presentera någonting till lösning av de problem som har legat hos regeringen under en lång följd av år. Egendomligt i den socialdemokratiska reservationen är framför allt att man målar upp vådan av den ökade avverkning som ett accepterande av föreliggande lagstiftningsförslag skulle kunna leda till under de närmaste åren. I förra veckan talade man på socialdemokratiskt håll i anslutning till propositionen om den framtida skogspolitiken med stora ord och åthävor om nödvändigheten av att öka avverkningarna inom den allra närmaste tiden. Det som är riktigt den ena veckan kan rimligtvis inte vara helt fel veckan efter. När man målar upp vådan av det för hårda uttag som skulle kunna ske, särskilt i redan förut svaga skogsbestånd, argumenterar man som om vi över huvud taget inte hade någon skogsvårdslagstiftning. När det gäller hur långt tillbaka man skall gå menar utskottsmajoriteten att det inte finns anledning gå längre tillbaka än vad regeringen har föreslagit.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
Herr talman! Beträffande vådan av ökade avverkningar under de närmaste åren, Alvar Andersson, måste man väl ändå skilja på vissa saker. I dagens situation måste vi vidta stimulansåtgärder för att få fram råvaror till industrin. Men här är det ändå fråga om ett ordinarie skattesystem, och då menar vi att det måste anpassas till den målsättningen att man skall ha ett uthålligt skogsbruk. Ett sådant skogsbruk får man inte om man har ett skattesystem, som stimulerar till avverkningar under en kort period och där spärregeln sedan innebär att man upphör med avverkningarna när det inte längre föreligger något ekonomiskt intresse av att göra avverkningar. Där ligger skillnaden, Alvar Andersson. Visst skall vi — vilket också framhölls i samband med att vi behandlade den skogspolitiska propositionen — hjälpas åt att försöka få i gång avverkningar för att lösa de kortsiktiga problemen. Men ett skattesystem som är avse:t att fungera under längre tid måste ju också ta skogspolitiska hänsyn med tanke på kravet på ett uthålligt skogsbruk.

Herr talman! Regeringen lade redan i höstas fram ett förslag till reformering av mervärdeskatteredovisningen. Det återförvisades av riksdagen, dels på grund av övergångssvårigheter i samband med ikraftträdandet, dels på grund av vissa problem som hade att göra med företag som kunde få likviditetssvårigheter genom långa krediter. Nu föreliggande förslag har till viss del eliminerat dessa brister. De företag som lämnar stora krediter kan få dispens av länsstyrelserna för att behålla det tidigare systemet. Det nya förslaget innehåller en rad bra punkter, som vi hälsar med tillfredsställelse. Först och främst kommer de mindre företagen att få ett mindre antal redovisningsperioder. Man räknar med att det blir ungefär 350 000 färre momsdeklarationer genom det nya systemet. Mindre företag kommer att få redovisa moms i samband med deklarationen, dock senast den 5 april året efter beskattningsåret. Vidare är att hälsa med tillfredsställelse den framflyttning av redovisning tillefter semestern som föreslås, dvs. från den 5 till den 20 augusti. Den frågan har tidigare behandlats i riksdagen och det har varit ett starkt önskemål från personalens sida. Förslaget undanröjer den skillnad i mervärdeskattehänseende som föreligger mellan den som driver verksamhet i egna lokaler och den som driver verksamhet i hyrda lokaler. Vidare föreslås en reformering av mervärdeskatten på begagnade varor, främst bilar. Dessa förslag har godtagits av utskottet. En av de väsentligaste förändringarna är förslaget om övergång från kontantmetoden till den s.k. faktureringsmetoden. Det innebär att skattoch redovisningsskyldighet inträder när faktura har mottagits. Hittills har man använt kontantmetoden, som i korthet innebär att skattskyldighet inträder när likviden inflyter eller varan mottagits. 90 926 av de skattskyldiga har hittills tillämpat kontantmetoden. Av företag med upp till tio anställda har 98 926 använt kontantmetoden. I propositionen och i mervärdeskatteutredningens betänkande, som ligger till grund för propositionen, föreslås att man skall ha endast en redovisningsmetod. Skälen härtill har varit att kontrollmöjligheterna blir större och att det uppkommer lättnader vid skattesatsförändringar. Man skulle härigenom vidare kunna undvika att varandra närstående företag utnyttjar skattekrediter på ett otillbörligt sätt. I propositionen förordas alltså att faktureringsmetoden blir den enda metoden. Kunde man tillämpa en enda metod vore det naturligtvis bra. Nu är emellertid verkligheten svårare än teorin. Man har därför måst göra en rad avsteg. Företag med stor kreditvolym får, som jag nyss sade, på dispens tillämpa kontantmetoden. Detsamma gäller avbetalningshandeln. Vid å contobetalningar föreslås ett visst system för kontantredovisning. Detsamma gäller för skogslikvider som sträcker sig över mer än ett år. Från de mindre företagens sida har hävdats att kontantmetoden är överlägsen faktureringsmetoden. Den är enklare och den ger mindre risker för fel. Ofta saknar de mindre företagen redovisningskunnig personal, vilket också varit ett skäl för att man på det hållet ansett att kontantmetoden bör få användas även i fortsättningen. De mindre företagens organisationer har gjort upprepade framställningar till regeringen och utskottet under den tid detta förslag har överarbetats. De har hävdat att åtminstone de mindre företagen borde få behålla kontantmetoden. Även vid remissbehandlingen av utredningens betänkande uttryckte tunga remissinstanser farhågor för att faktureringsmetoden skulle medföra stora problem för de mindre företagen. Till dessa remissinstanser hörde riksskatteverket, delegationen för företagens uppgiftslämnande samt ett stort antal länsstyrelser. I motionen 2587 har några ledamöter från centern, Wivi-Anne Radesjö från socialdemokraterna och Sven-Olof Träff från moderaterna yrkat att företag som nu får tillämpa den s.k. renodlade pärmmetoden skall få redovisa mervärdeskatt enligt kontantmetoden i fråga om samtliga perioder under året. Pärmmetoden är en bokföringsmetod som bygger på kontantprincipen. Motionsförslaget innebär att man skulle kunna ta uppgifterna för mervärdeskattredovisningen direkt från det bokföringssystem man använder. Särskilt för företag som får tillämpa pärmmetoden men som har en omsättning på över 200 000 kr. per år kommer det föreslagna systemet att medföra svårigheter. De måste efter årsskiftet tillämpa olika metoder beroende på om fakturan är utskriven före eller efter årsskiftet. Det blir ett blandsystem som kan ge upphov till redovisningssvårigheter och felaktigheter. Utskottet har dock inte velat tillstyrka motionärernas framställning utan har följt propositionen, vilket innebär att faktureringsmetoden i princip skall tillämpas, även om det har skett vissa uppmjukningar. Motionen har följts upp med en reservation från centeroch moderatledmöterna. Vi anser att det är att använda mera våld än nöden kräver, då man hävdar att även de här små företagen skall tvingas använda en faktureringsmetod som de är främmande för. Med det sagda vill jag yrka bifall till reservationen 1. I propositionen i höstas föreslogs att företag med en omsättning understigande 200 000 kr. skulle få redovisa en gång per år. Detta förslag har lagts fram av utredningen och tillstyrkts av flertalet remissinstanser. Nu har dock departementschefen ändrat sig och gått ned till 100 000 kr. för årsredovisning, medan företag med en omsättning understigande 200 000 kr. måste redovisa två gånger per år. Denna ändring har givetvis inneburit en stor besvikelse för de företag som berörs. I den nämnda motionen har det yrkats att gränserna skall anknytas till basbelopp, vilket har genomförts när det gäller jordbruksbokföringslagen och den allmänna bokföringslagen. Här har gränserna ändrats, så att de följer penningvärdets förändring, och de har alltså anknutits till basbeloppen. Samtidigt har vi yrkat på en viss höjning av gränserna, vilket skulle innebära att helårsredovisning får tillämpas vid tio basbelopp, som motsvarar 131 000 kr. Halvårsredovisning skulle få tillämpas vid 20 basbelopp, dvs. motsvarande 262 000 kr. Utskottet har inte tillstyrkt ens detta yrkande. Jag tycker att utskottets motivering är ytterst svag. Vi hade väntat oss en framgång på den punkten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2. I motionen har vi med hänsyn till de svårigheter som kan uppstå i mindre företag, av vilka som gott som alla måste byta metod, föreslagit att riksdagen uttalar att skattemyndigheterna vid tillämpningen av de nya bestämmelserna skall ta stor hänsyn till övergångssvårigheterna. Här kan man säga att vi dess bättre har fått ett direkt bifall. Jag vill läsa in i kammarens protokoll vad utskottet skriver: ”Utskottet kan helt instämma i detta yrkande. Det får enligt utskottets mening förutsättas att beskattningsmyndigheterna på allt sätt bistår de skattskyldiga som byter redovisningssystem med råd och anvisningar och även visar överseende med felaktigheter som inte kan antas ha skatteundandragande syfte.” Vi får hoppas att man vid tillämpningen följer de här riktlinjerna. En förbättring är också att utskottet här har ändrat kravet när det gäller dispens. Det skall nu vara ”särskilda skäl” i stället för ”synnerliga skäl”, vilket jag tycker är en ändring i rätt riktning. Det överensstämmer också med det yrkande som jag nyss hänvisade till. Sven-Olov Träff och jag har väckt en annan motion i samband med detta ärende. I motionen föreslås att 20-procentsregeln får tillämpas för yrkesmålarna i stället för 60-procentsregeln för att undanröja den konkurrens som yrkesmålarna möter när de har att konkurrera med dem som utför måleriarbeten i egen regi. Där har vi inte haft någon framgång. Ärendet är gammalt och välbekant. Det har med siffror visats hur orättvist yrkesmålarna drabbas, men utskottet har alltså inte gått med på någon ändring. Jag hoppas emellertid att mervärdeskatteutredningen tar sig an problemet och får till stånd en lösning. Med det sagda vill jag alltså, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Regeringen har i denna proposition föreslagit en utvidgning av mervärdeskatten. I det här fallet gäller det begagnade bilar och motorcyklar. Vänsterpartiet kommunisterna är principiellt motståndare till indirekta beskattningar. Vi anser att införandet av moms på begagnade bilar och motorcyklar i regel drabbar konsumentgrupper med lägre inkomst. En begagnad bil som i dag kostar omkring 10000 kr. kommer efter genomförandet av den av regeringen föreslagna ändringen av mervärdeskatt att öka i pris med omkring 1 000 kr. För de lägre inkomstgrupperna har den här tusenlappen trots allt en relativt stor betydelse. Vidare föreligger viss risk att konsumentskyddet uppluckras genom detta förfarande. Vi såg vilken utvecklingen blev på båtmarknaden efter införandet av moms på begagnade varor. Där har s.k. båtmäklarfirmor vuxit upp. När båthandeln sker genom s.k. icke yrkesmässig försäljning försämras konsumentskyddet. Konsumentverket har uttalat att det föreligger risker för att vi kan få en sådan utveckling även när det gäller bilhandeln och att vi alltså kan få en försämring av konsumentskyddet även här. Regeringen föreslår också att accisen skall sänkas med 500 kr. Eftersom vi från vänsterpartiet kommunisterna yrkar avslag på införandet av moms på begagnade bilar, yrkar vi i konsekvensens namn även avslag på förslaget om sänkning av accisen på nya bilar. Nu har utskottet tydligen funnit att det här finns en källa för att förstärka statsfinanserna, och man har tagit till vara den möjligheten. Vi har i och för sig inte någonting annat att invända i detta avseende än att vi, som utskottet konstaterar, inte gått emot en sänkning av accisen av samma skäl som de som utskottet anfört härför. I konsekvens med vår uppfattning när det gällde införandet av en mervärdebeskattning av begagnade bilar och motorcyklar yrkar vi också avslag på de föreslagna möjligheterna till avdrag för beräknad moms och till lagerskatteavdrag såvitt de nu avser begagnade bilar. Vi anser vidare att propositionens förslag om redovisningsperioderna medför en uppluckring av redovisningsprinciperna för bolagen. Vi skall hålla i minnet att företagen är momsskatteuppbärare och leverantörer av moms till staten. Det måste vidare vara angeläget för staten att få in alla de medel som företagen har uppburit för detta ändamål. Med nuvarande regler frånhänds staten stora summor i uppburen moms, på grund av att seriösa eller icke-seriösa företag i samband med konkurser eller genom olika skattebrott inte levererar in dessa medel. Vi är alltså motståndare till en ytterligare uppluckring av lagstiftningen på denna punkt och yrkar avslag på regeringens förslag om redovisningsperioderna. Det må vara att de förslag regeringen lägger fram kommer att medföra förenklade rutiner i skattebyråkratin, men vi kan inte anse detta vara ett skäl för att låta företagen otillbörligt tillskansa sig medel som icke är deras. Med anledning av den centeroch moderatreservation där frågan om redovisningsperioderna tas upp vill jag omedelbart slå fast, att vi inte är överens med centern och moderaterna beträffande resonemanget om bokföringsmetoder. Centern och moderaterna buntar visserligen i sin reservation ihop vårt förslag med sina motionsyrkanden, men det är två vitt skilda frågor som det rör sig om. Vårt förslag är ett yrkande om avslag på ändring av reglerna för redovisningsperioderna medan de centerpartistiska och moderata reservanterna avstyrker propositionens förslag om bokföringsmetoder. Det gäller alltså två vitt skilda frågor, och den reservation som vårt förslag oförskyllt kommit att omfattas av kommer vi inte på något sätt att stödja. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till vpk-motionen 2619.